Herr talman! Lotta Finstorp har frågat mig hur jag motiverar förändringarna av RUT-avdraget och vad beskedet är till dem som nu riskerar sina jobb i och med förändringarna. Hon har också frågat mig när vi kan förvänta oss ett färdigt förslag utifrån överenskommelsen om att RUT-avdraget ska omfatta fler tjänster. Som jag svarat i flertalet interpellationsdebatter är motiven bakom förändringarna som regeringen gjort av RUT-avdraget att det inte ska bidra till att öka klyftorna mellan elever samt att det ska riktas mer mot vanliga hushåll. Det är viktigt för skattesystemets legitimitet att skattepolitiken upplevs som rättvis. Förändringarna kommer inte att innebära någon skillnad för de allra flesta som i dag gör RUT-avdrag, och därför bedöms de ha mycket begränsade effekter för exempelvis sysselsättning och företagande. Som jag svarade på en riksdagsfråga från Lars-Arne Staxäng den 2 december förra året är min ambition att ett lagförslag om utvidgat RUT-avdrag ska kunna lämnas till riksdagen i vårändringsbudgeten och träda i kraft den 1 augusti 2016.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. RUT-reformen är en riktig framgångssaga. I dag är det 22 000 personer som arbetar inom RUT-sektorn. Och sju av tio svenskar vill behålla eller höja taket för RUT-avdraget. 83 procent är positiva till hushållsnära tjänster. Det har alltså skett en förskjutning. När reformen startade 2007 var det färre som ansåg att det var nödvändigt att ha kvar den här reformen på arbetsmarknaden. Det är bra att migrationssamtalen har gett RUT ytterligare tjänster som tillkommer den 1 augusti. Men halveringen av avdraget kommer att få negativa följder, och det säger RUT-företagen. Jag var helt nyligen på ett seminarium där de största RUT-företagen berättade att de märker att de nu har färre abonnenter, till exempel sådana som får städning med regelbundenhet, kanske var fjortonde dag. Jag läste något ganska intressant på Almegas hemsida. Enligt Almega omsätter branschen 200 miljoner kronor ur intervallet 25 001 kronor till 50 000 kronor, och de flesta kunder som överstiger gränsen ligger i intervallet 25 001 kronor till 35 000 kronor. Det är klart att om de flesta kunder ligger över 25 000 kronor är det inte omöjligt att företagen inte vågar anställa fler eftersom de märker att en stor del av kundunderlaget inte kommer att köpa tjänster på samma sätt som tidigare. Många av RUT-företagen berättar också om hur många nationaliteter de anställt. Detta är en utmärkt integrationsmotor. Det är imponerande hur man har gett många som kommer från andra länder möjlighet att på detta sätt komma in i arbete. Därför är det oroande att regeringen har halverat avdraget. Det är gemene mans tjänst att ta hjälp av ett RUT-företag. Jag tittade på hur det såg ut i kommunerna. Det är inte i storstäderna som antalet RUT-köpare ökar. De kommuner som ligger i topp avseende ökning är Gällivare, Jokkmokk och Härjedalen. Det beror förmodligen på att demografin ser ut som den gör i dessa kommuner. Här bor många äldre som vill ha hjälp med till exempel lättare städning innan de får en biståndsbedömning för hemtjänst. Jag undrar hur ministern motiverar denna försämring av RUT-avdraget och hur regeringen ser framåt. Danmark hade 60 procents avdrag. När man minskade till 50 procent trappade RUT-företagen ned och minskade antalet anställda. Det blev inte heller många nya företag. Signalvärdet till både företagen och den som ämnar köpa en tjänst är negativt när det är osäkra spelregler på arbetsmarknaden och inom denna sektor. I valrörelsen var RUT-avdragen slagpåse. Många gånger har det i kammaren uttalats att det handlar om att rengöra pooler hos rika i en rik Stockholmsförort. Det är patetiskt. Jag har aldrig hört talas om någon som har en poolrengörare. Det är ju på landsbygden och inom hushållsnära tjänster som volymerna växer. Det är också viktigt att vi tar det som en fråga om kvinnligt företagande.

Herr talman! Lotta Finstorp säger att det har varit mycket diskussion om poolrengöring i kammaren. Det är hennes partikamrat Helena Bouveng som har hängt upp sig på poolrengöring och RUT, så Lotta Finstorp bör nog vända sig till sin partikamrat i denna fråga. Det vore relevant eftersom det är Helena Bouveng som har fastnat i den frågan. Det är få som har RUT-avdrag på mer än 25 000. Har man RUT-avdrag på mer än 25 000 tjänar man förmodligen ganska mycket. Även om det är en tillväxt i vissa kommuner, som Lotta Finstorp beskriver, återfinns den stora gruppen som köper RUT-tjänster i kända kommuner i Stockholms län såsom Danderyd och Lidingö. Det är i hög utsträckning höginkomsttagare som köper dessa tjänster. Orsaken till att en del väljer att avstå från RUT-avdraget kan vara att de vill göra jobbet själv. Men en del vill helt enkelt inte betala vad det kostar, inte ens om de får skatteavdrag. De vill hellre köpa svart. Synen på människorna som utför arbetet är att de inte är värda mer. Det är beklagligt och en människosyn som jag inte delar. När vi talar om hur vi ska kunna använda statens budget på bästa sätt kan vi också fundera på vad det viktigaste vi kan göra i dag är. Är det att satsa på att ge mer RUT-avdrag för över 25 000 eller att lägga lite mer pengar på äldreomsorgen? Många äldre behöver omsorg, inte bara städning i hemmet. Jag vet vad jag prioriterar.
Herr talman! Att få fler människor i arbete är regeringens övergripande mål och uppgift. Det är för oss oerhört viktigt att alla människor som har möjlighet att arbeta ska vara med och bidra. Har man möjlighet att arbeta ska man arbeta. Det gäller alla människor. Därför är regeringens politik så fokuserad på att skapa fler jobb och få ned arbetslösheten. Inte minst är detta viktigt för grupper som har hög arbetslöshet, till exempel ungdomar. Alldeles för många ungdomar får i dag inleda sin yrkesbana med att vara arbetslösa månad ut och månad in. Som ett resultat av alliansregeringens åtta år vid makten hade vi så hög ungdomsarbetslöshet att vi för vissa områden i Sverige fick krisstöd av EU. Regeringen har lyckligtvis lagt om politiken, och vi ser hur arbetslösheten bland ungdomar minskar. De åtgärder som regeringen har vidtagit för att stötta ungdomar att ta sig igenom gymnasiet eller få in en första fot på arbetsmarknaden håller på att byggas ut. Vi tycker att det är viktigt att alla arbetar. Den förändring som regeringen gör när vi halverar taket i RUT är en mycket liten förändring. Den kommer att påverka ungefär 1 procent av dem som köper RUT-tjänster, och den gruppen har i genomsnitt en inkomst på 960 000 om året. Det är inte orimligt att tro att människor med den typen av inkomst kommer att fortsätta köpa RUT-tjänster även utan avdrag. Det är alltså en mycket liten förändring. Samtidigt gör vi en utvidgning av RUT som vi hoppas kunna genomföra redan efter sommaren. Då kommer ytterligare tjänster att omfattas av RUT. Om Lotta Finstorp bryr sig om RUT och tycker att det är en viktig bransch som bör kunna fortsätta växa och utvecklas är det dumt att sprida skräckpropaganda. Är man en ansvarig politiker bör man ha en lämplig ton i den information som man sprider. Då blir det tokigt med den skräckpropaganda som många moderater och även en del branschorganisationer bedriver i denna fråga. Det gör människor oroliga, och de kan få intryck av att det är en större förändring än det faktiskt är. Lotta Finstorp har i kammaren i dag sagt att vi halverar avdraget. Det är inte alls korrekt. Vi halverar taket, och det påverkar väldigt lite. Det är något helt annat än att halvera avdraget. Det är ren skräckpropaganda. Lotta Finstorp tar också upp äldre som exempel på människor som köper RUT-tjänster. Men för gruppen äldre över 65 år sker inte denna förändring av taket. Det är alltså ren skräckpropaganda. Lotta Finstorp tar upp exemplet Danmark. De förändringar som gjordes i det danska RUT-systemet går inte att jämföra med de förändringar vi har gjort. I Danmark tog man till exempel bort fönsterputsning, som utgjorde 20 procent av avdraget. Vidare tog man bort trädgårdsarbete, som utgjorde 25 procent av avdraget. Man ändrade också så att reduktionen bara gavs till pensionärer och sänkte den maximala utbetalningen från 10 000 till 6 000 danska kronor om året. Att jämföra det med den förändring vi gör är ren skräckpropaganda. Om du bryr dig om denna bransch borde du inte hålla på med sådant, Lotta Finstorp.
Herr talman! Det är intressant med det höga tonläget i kammaren så fort vi talar om sysselsättning och arbete. Vi hade nyss en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern, och hon talade om "riktiga" jobb som var bättre än "oriktiga" jobb. RUT-företagen har i sina siffror och årsbokslut märkt av osäkerheten i fråga om när regeringen ska sätta ned foten avseende RUT-sektorn. De har märkt att människor inte köper tjänsterna lika mycket som tidigare. De är också oroliga för att denna tidigare svarta sektor som nu har blivit vit kan återgå till att bli svart. Då tappar finansministern intäkter. Det blir en mycket märklig debatt. Varför är denna fråga så känslig? Vi borde dela synen att alla jobb är viktiga och att vi behöver alla jobb vi kan få i Sverige så att människor kommer ut i arbete. Framför allt nu när vi får många nya invånare i Sverige behöver vi alla jobb vi kan få, och RUT-sektorn har visat sig vara en otroligt bra integrationsmotor för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det blir väldigt konstigt och känsligt. Jag tror att det handlar om att det finns något skamligt hos Socialdemokraterna om man skulle tycka att det är bra att folk arbetar hemma hos någon. Det får man inte säga, för då kommer vi genast in i den pigdebatt som fanns här i kammaren under hela den förra mandatperioden. Låt oss slippa det. Tänk i stället så här: Nu måste vi försöka få så många jobb som möjligt i Sverige inom olika sektorer, med de personer som kanske inte har sin utbildning fullt ut. Vi skulle naturligtvis helst vilja att de åtminstone läser klart gymnasiet. Det kommer att komma många som inte har tillräckliga språkkunskaper men som är jättebra på att utföra sysslor i hemmet hos människor som behöver hjälp. Är det skamligt eller fult? Jag tycker att det blir jättekonstigt. Jag trodde och hoppades att denna debatt skulle handla om pigga idéer om hur vi kan få fler människor i arbete. En sådan är bland annat RUT. Jag har frågor till finansministern. Hur ser finansministern framåt? Kan vi kanske utvidga RUT-sektorn vidare? Eller är det klart nu - är det that's it? Det är klart att flyttjänster, där det blir RUT-avdrag från augusti, kommer att ge ett visst antal arbeten. Men det blir inte någon stor utvidgning av RUT när man tar in flyttjänsterna, utan det är just för de hushållsnära tjänsterna i hemmet som vi ser en kraftig ökning. I Gällivare tror jag att de ökade med 600 procent mellan 2014 och 2015, från en väldigt låg nivå. Det kanske är sådant man borde titta på i stället. Användningen av RUT-tjänster ser väldigt olika ut i landet och beror lite på vilka möjligheter det finns att köpa tjänsterna. Vi ser att företagsamheten bland kvinnor har minskat sedan 2014. Det är många kvinnor som har startat RUT-företag. Vad säger finansministern till dem? Det är en feministisk regering - det hör vi också alltid här i kammaren. Är inte detta kvinnlig företagsamhet som vi borde vara stolta över och som vi borde gå vidare med och vidareutveckla?

Herr talman! Lotta Finstorp lägger ord i munnen på mig och finansministern som vi inte har sagt i denna debatt. Det är häpnadsväckande. Lotta Finstorp säger att det är ett högt tonläge, men rubriken på hennes interpellation är: "Förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits". Förstörande - jag undrar vem det är som har ett högt tonläge i debatten. När det gäller skräckpropaganda från olika intresseorganisationer vet jag att Almega är expert på det. Visita är också väldigt duktiga. Man spred en propaganda om att ifall bidragen till arbetsgivare för att anställa unga togs bort skulle det gå åt pipsvängen för hela restaurangbranschen. Nu ser vi hur restaurang efter restaurang öppnas trots att de inte får mer bidrag till sina vinster utan får anställa unga, oavsett ålder, till samma lön. När det gäller riktiga jobb handlade den förra debatten om att arbetsmarknadsministern och jag tycker att det är viktigare att människor går ut i riktiga jobb - anställningar där man får lön och semester - i stället för att vara inlåsta i fas 3. Det är helt korrekt uppfattat att vi tycker att det är bättre att göra det. När det gäller poolrengöring är det Lotta Finstorps partikamrat som har en stor hangup på det och tycker att det är jätteviktigt. När det gäller insatser för äldre människor tror jag att människor kan göra massor av saker. Man kan välja att subventionera äldreomsorgen och bygga ut den, eller så kan man välja att investera pengarna på ett annat sätt. Men att bara ge arbetsgivarna bidrag tror jag inte är en riktig politik. När det gäller en feministisk politik kan man inte begränsa och tro att kvinnor bara kan vara företagare inom städtjänster. Jag tror att kvinnor kan mycket mer, och jag vet att de finns. Jag vet att det finns kvinnliga företagare inom alla typer av branscher. Att säga att de bara ska befinna sig i städbranschen är att förminska kvinnor.
Herr talman! Liksom Eva-Lena Jansson tycker jag att det är förbluffande att Lotta Finstorp väljer att lägga ord i munnen på mig som jag aldrig har uttalat. Det är åsikter och känslor som jag aldrig har haft och som Lotta Finstorp rimligen inte vet om jag har haft eller inte. Det som är känsligt är när Moderaterna försöker svartmåla en hel bransch och kommer med skräckpropaganda där de säger att det blir stora och omvälvande förändringar som det inte kommer att bli. Risken är att man skadar branschen. Här tycker jag att Lotta Finstorp och hennes moderata kollegor borde ta ett ansvar. När ni försöker sprida den typen av skräckpropaganda, Lotta Finstorp, riskerar det att förstöra RUT-branschen som motor för integration. Där finns en risk. Lotta Finstorp har gjort det i dag, och hennes partivänner har gjort det i de 15 interpellationer de har ställt till mig om detta. De har också gjort det i andra forum. Lotta Finstorp säger att det finns en osäkerhet i branschen för att man inte visste vad regeringen skulle göra. Vi var väldigt tydliga i valrörelsen med vad vi skulle göra, nämligen förändra taket, och det är precis det som vi har gjort. Vi tycker att denna bransch har goda möjligheter att fortsätta att utvecklas. Det jobbar runt 20 000 personer i branschen i dag. Vi kommer att utvidga antalet tjänster från halvårsskiftet, och det innebär naturligtvis att det kan bli ytterligare en del som arbetar där. Detta ska dock ställas i relation till att det kom 160 000 människor till Sverige i år och 80 000 året innan. Det är alltså 240 000 som har kommit till Sverige under de senaste åren. Att ha ett sådant fokus på att RUT-branschen allena ska lösa detta problem tror jag är att hamna lite fel. Det är viktigt att ha en bred ansats i att människor som har kommit till Sverige ska komma i arbete. Det är precis det regeringen har. Vi arbetar brett med olika former av insatser utifrån vilket stöd enskilda individer behöver för att komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill gärna bemöta Eva-Lena Jansson. Hon menade att Visita och Almega sprider skräckpropaganda - inte så bra.

Det är väldigt få som enbart har 65-plus - kanske i Stockholm - men jag har väldigt svårt att tro det. Jag skulle gärna vilja ta fram beräkningar från KI som visar att RUT är kostnadsneutralt vid 10 000 anställda. I dag har branschen 22 000 medarbetare, så vari består problemet? Min förhoppning är att regeringen går vidare och tänker bredare så att vi får in ännu fler tjänster som underlag i RUT-sektorn. Den är alltså kostnadsneutral vid 10 000 anställda. Det värsta som kan hända är att fler får jobb om den blir ännu större. En ny undersökning som gjorts bland RUT-företagare av About Time AB visar att osäkerheten kring RUT-avdraget är det främsta hindret för expansion. Man vågar inte nyanställa därför att man inte vet vad som kommer härnäst. 2017 kan det vara något annat som ska skruvas ned. Jag tror att signalsystemet är väldigt viktigt, och jag vill gärna att ministern tar med sig det.

Herr talman! Vad gäller de äldre var det just Lotta Finstorp som tog upp några områden i Sverige där RUT-avdraget ökade kraftigt och hänvisade till att det kunde handla om att äldre ville ha detta. Då var det viktigt att påpeka för Lotta Finstorp - om hon tror att det är de äldre som har ökat antalet RUT-tjänster i Härjedalen, Pajala och ytterligare någon ort - att de äldre inte kommer att påverkas av den här ändringen. Jag tror inte heller att det är så många i Pajala som slår i taket för RUT-avdraget. Det handlar kanske mer om orter där det finns många höginkomsttagare. Under de 15 interpellationsdebatter om RUT-avdraget som jag har haft här i kammaren, varav tre har handlat specifikt om poolrengöring, har det blivit väldigt tydligt vilka frågor Moderaterna tycker är viktiga. Ibland är det skönt i politiken, när man kan känna igen partier. Här känner man verkligen igen de gamla moderaterna. Vilka är det de slåss för? Jo, det är den procent av RUT-köparna som har en genomsnittlig inkomst på 960 000 kronor om året - för att de ska fortsätta få den här skatterabatten även sedan de har köpt för 25 000 kronor respektive 50 000 kronor för en familj. Det är den gruppen Moderaterna tycker är viktig. Och de tycker att det är så viktigt att den gruppen ska få poolrengöring också att de skriver hela tre interpellationer om detta. Det är viktigt, och det är tydligt. Jag hoppas att det är många som tittar på den här debatten och kan se vilka frågor Moderaterna prioriterar. Det är viktigt, så att vi vet att Moderaterna lägger sitt krut på dem som tjänar över 960 000 kronor om året i snitt. Det är de som ska värnas.